Herr talman! Samhällets åtgärder att återföra långvarigt sjuka och handikappade medborgare i arbete är utomordentligt viktiga från såväl mänskliga som samhällsekonomiska synpunkter. Alltefter behoven i de enskilda fallen är rehabiliteringsåtgärderna av skiftande natur. Det kan vara fråga om medicinsk rehabilitering, arbetsvård, utbildning, anskaffande av tekniska hjälpmedel eller bostad och det kan vara ordnande av transportfrågan och mycket annat. Under den tid anpassningen pågår skall försörjningen klaras genom antingen sjukpenning, pension, arbetsmarknadsbidrag eller socialvård, och i bästa fall kan även ersättning utgå från arbetsgivaren. Om det nu skall lyckas att bereda arbete åt en gravt handikappad erfordras ett intimt samarbete mellan de olika parter som här berörs, nämligen den handikappade själv, sjukvårdens rehabiliteringspersonal, arbetsvården, socialvården, försäkringskassan och arbetsgivaren. Man kan då konstatera att resultaten tyvärr är mycket blygsamma när det gäller att återanpassa den gravt handikappade till arbetsmarknaden, beroende främst på bristande resurser och bristande samarbete. Grundorsaken till detta är att det i dag saknas en enhetlig och systematiskt uppbyggd organisation för rehabiliteringen i landet. På riksplanet är sålunda «socialstyrelsen tillsynsorgan för den medicinska rehabiliteringen och sorterar under social departementet; arbetsvården är underställd arbetsmarknadsverket och inrikesdepartementet; utbildningsfrågorna för handikappade sorterar under skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet medan försäkringsoch pensionsfrågorna, där riksförsäkringsverket är tillsynsorgan, lyder under socialdepartementet. Någon samordning finns inte mellan dessa instanser. På länsplanet är förhållandet ungefär detsamma. Något effektivt samarbetsorgan finns inte mellan landsting, länsarbetsnämnd, socialvård och arbetsgivare. De ekonomiska förmånerna under den tid en handikappad undergår rehabilitering bör vara så konstruerade och av en sådan storleksordning att de stimulerar den handikappade och utgör en drivkraft för denne att göra sitt bästa för att komma tillbaka i ett produktivt arbete. Så är inte förhållandet i dag. Förmånerna som står till buds på olika stadier av rehabiliteringen är ofta så osmidiga och oöverskådliga och i vissa fall så olyckligt utformade att de kan verka rent rehabiliteringshindrande.

Våra krav har kraftigt understrukits av remissinstanser, som haft möjlighet att yttra sig över motionen. Utskottet har redovisat läget för dagen och det har också i sitt utlåtande utlovat åtgärder som skall åstadkomma bättre förhållanden i såväl organisatoriskt som ekonomiskt hänseende. När det gäller förmånerna förbereder man inom regeringen en proposition. Arbetsmarknadsstyrelsen har i cirkulär den 15 april — alltså helt nyligen — anmält sin avsikt att göra en översyn av utbildningsbidragens storlek och konstruktion samt framlägga förslag i årets petita. Samordningsbehovet har man uppmärksammat inom <socialdepartementet, och en kartläggning av området har just påbörjats. Vi kan alltså till vår glädje konstatera att man nu har fått i gång det utredningsarbete som vi har åsyftat. Låt mig därför bara till sist få framföra det önskemålet att utredningsarbetet sker snabbt. Det är nämligen mycket angeläget att man får bort de administrativa gränsproblemen, att vi får en effektiv organisation där man tar ett enhetligt grepp på den enskilde handikappades alla rehabiliteringsbehov. Jag hoppas att man inom regeringen och inom de berörda ämbetsverken driver detta arbete hårt och snabbt så att vi mycket snart kan komma fram till en lösning. Med det sagda, herr talman, nöjer jag mig för dagen.
Herr talman! Utskottet har tagit upp motion nr 231 i första kammaren av herr Werner och 255 i andra kammaren av bl.a. mig själv tillsammans med motion nr 1007 i andra kammaren. Orsaken till sammankopplingen tycks vara att alla motionerna behandlar rehabiliteringsspörsmål. Men om man studerar motionerna närmare så finner man att de båda första motionerna tar upp rehabiliteringsproblemen ur en annan synvinkel än motion nr 1007, där huvudproblemet reducerats till att gälla den administrativa ordningen för rehabiliteringen. Vi tror att det är ett problem som i och för sig bör observeras, men vi tvivlar på att det kan lösas med en parlamentarisk utredning. Huvudproblemet ser vi i stället som en ekonomisk fråga — sett ur både den enskilda individens synpunkt och ur de huvudmäns synpunkt som har ansvaret för rehabiliteringen. I vår motion skisserar vi en ny ersättningsform med syftet att skapa en mer rehabiliteringsstimulerande effekt än det nuvarande splittrade ersättningssystemet. Det är ur denna synpunkt beklagligt att inte vår motion har blivit föremål för remissbehandling. Ändå har flera remissinstanser, som tagit upp de ekonomiska problemen i samband med yttrande över motion nr 1007 klart deklarerat behovet av en översyn av nuvarande ersättningssystem vid rehabilitering.Hade samma remissinstanser fått yttra sig över våra motioner, är jag övertygad om att dessa krav hade blivit ännu kraftigare markerade. Bakgrunden till våra motioner är behovet av en helhetssyn på rehabilitetingens ekonomiska sida — ur individens synvinkel. Det är ganska märkligt att samtidigt som det i själva rehabiliteringsbegreppet ligger en helhetssyn har man inte i det svenska socialförsäkringssystemet lyckats innefatta ett helhetsgrepp på bidragsformerna under tid för olika slag av rehabilitering. De utredningar som tidigare haft denna fråga uppe har misslyckats därför att de haft felaktiga utgångspunkter. De har endast strävat efter att passa in ersättningsformerna under tid för rehabilitering i eller i direkt anslutning till redan existerande hjälpoch försäkringsformer. Utskottet anför nu att en proposition håller på att utarbetas på grundval av de framställningar som riksförsäkringsverket och arbetsmarknadsstyrelsen har gjort. Men dessa framställningar gäller bara frågan om sjukpenning vid arbetsvård i form av omskolning-yrkesutbildning, alltså en del av rehabiliteringen. om än en mycket viktig sådan. Det skulle vara överraskande om regeringen i en proposition med denna utgångspunkt skulle lyckas med det som 1958 års utredning om socialförsäkring och arbetsanpassning, 1958 års socialförsäkringskommitté, 1960 års ar betsmarknadsutredning m.fl. inte har lyckats med, nämligen att skapa en enhetlig syn på bidragsformer under tid för rehabilitering. Troligen kommer propositionen att innehålla förslag om en administrativ förenkling av nu gällande bidragssystem vid arbetsvård under tid för sjukskrivning. En sådan förenkling är naturligtvis välkommen, inte minst ur den enskilde individens synpunkt — denne slipper på så sätt det krångliga system som nu tillämpas — men den innebär sannerligen inte någon lösning av det problem som har skisserats i våra motioner. Ändringen innebär inte någon ekonomisk reform. Den löser framför allt inte problemet med den låga ersättningen för de lågavlönade under tid för rehabilitering. Vi vet att dessa i många fall är människor som kanske i flera år, innan de rehabiliterande åtgärderna blev aktuella på grund av skador och sjukdomar, har tvingats leva på en låg standard därför att de har haft långa sjukperioder och perioder av arbetslöshet och därför att de hamnat i arbeten med låg lönenivå och sålunda fått låg sjukpenning. Denna sjukpenningnivå innebär inte någon rehabiliteringsstimulans. Utbildningsbidraget vid omskolning och yrkesutbildning är lågt och har dessutom inte anpassats efter kostnadsutvecklingen. Tar man t.ex. 1961 som utgångspunkt och jämför med det utbildningsbidrag som då utgick och tar basbeloppet för ATP som mätare på kostnadsutvecklingen, får man fram, att grundbidraget för en gift person i dag borde vara 625 kronor i stället för de 550 som det är efter höjningen i fjol. I utskottsutlåtandet skrivs att man avvaktar vad arbetsmarknadsstyrelsen föreslår i anslutning till en passus i det nyligen framlagda arbetsmarknadspolitiska programmet för utbildningsbidragen. AMS har emellertid i sina petita år efter år föreslagit höjningar av utbildningsbidragen utan att det lett till mer än smärre justeringar, som tycks företas utan någon fast plan eller någon systematik. Det kunde vara intressant att någon gång få en belysning av de tankegångar som ligger bakom dessa ryckvisa höjningar. Eftersom AMS tvingas återkomma år efter år med nya krav på höjningar kan det inte gärna vara arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Nu skulle alltså plötsligt den tid vara inne då man kan vänta sig en höjning av utbildningsbidragen efter en fast och systematisk plan bara därför att AMS antagit ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program! Vi tvivlar nog på den saken.

De frågor som aktualiserats i vår motion återkommer år efter år vid handikapporganisationernas kongresser. De återkommer till dess att en ny ersättningsform genomförts. Det hjälper inte med att lappa och laga de gamla formerna. Bristerna lyser ändå igenom. Herr talman! Med hänsyn till att vi i dag inte vet hur den proposition kommer att se ut som anges i utskottsutlåtandet vill jag inte ställa något yrkande. Vi får anledning att återkomma med de frågor som vår motion «aktualiserat i anslutning till den propositionen.

Herr talman! I fjol tyckte några socialdemokrater att tiden borde vara inne att slopa förbudet mot offentliga nöjestillställningar på vissa kyrkliga helgdagar. I motionen yrkades att Kungl. Maj:t skulle framlägga ett förslag i denna riktning.

Regeringen har som synes varit ovanligt snabb i vändningarna. När man tittar litet närmare på ärendet kan man inte undgå att fråga: Har någon folkgrupp utanför det här huset krävt en ändring av den ordningsstadga som stipulerar det s.k. nöjesförbudet? Det är ju modernt och populärt med uppvaktningar i kanslihuset. Har det förekommit någon uppvaktning i kanslihuset i den här frågan? Är det några som förorättats av det nuvarande förhållandet? Nej, inte vad jag vet. Det är bara några ledamöter ur regeringspartiet som satt i gång det hela. Man har, antar jag, funnit att en fridlysning av offentliga nöjestillställningar på de främsta kyrkliga helgdagarna kopplats samman med kristen tro och därför skall de bort. Nu har departementschefen och utskottsmajoriteten fått god hjälp — tror man. Man hänvisar till remissbehandlingen av en departementspromemoria. Ett övervägande antal remissorgan, som har att företräda kristna synpunkter, har inte haft något att erinra mot ett slopande av nöjesförbudet. Denna fråga kan naturligtvis som de flesta spörsmål vi resonerar om här i riksdagen belysas och diskuteras utifrån skiftande infallsvinklar. Att de kristna organisationerna i sina remisssvar har framhållit att de inte har något att erinra mot ett slopande av nöjesförbudet är rätt naturligt. Man vill från det hållet inte strida i onödan. Vill man ta bort förbudet, må det vara hänt.

Den varken står eller faller med Kungl. Maj:ts proposition nr 77 av år 1969. Men, herr talman, om nu vissa remissinstanser i sina svar icke har haft något att erinra mot ett slopande av nöjesförbudet så är därmed inte sagt att man Önskar ett sådant. Tvärtom skulle man med största sannolikhet vara tacksam, om den nuvarande ordningen framdeles fick gälla. Om man nu från en del kristna organisationers sida uppträder närmast undfallande, i varje fall visar ett sådant mått av generositet att man utan strid låter våra myndigheter skövla våra förnämsta helgdagar på deras kristna särprägel, är det dock, herr talman, vi här i riksdagen som har det politiska ansvaret. Det är vi som från den utgångspunkten skall tackla frågan. Skulle inte vi kunna visa den hänsynen, den toleransen, att juldagen, långfredagen och påskdagen, vilka dagar för den svenska kristenheten och för kristenheten världen över är förknippade med för tron omistliga värden, skuHe få behålla sin särställning och sin med hänsyn till just nöjesförbudet unika karaktär?

Skärtorsdagsbalen måste fortsätta med långfredagsjippot. Trots att ansvaret ligger hos regering och riksdag vill man tydligen inte ta ställning för ett bevarande av den nuvarande ordningen, vilket jag djupt beklagar. Ingen skall få mig att tro att en fridlysning av offentliga tillställningar på de nämnda dagarna skulle innebära att staten därmed tog ställning i trosfrågor. Frågan gäller til syvende og sidst respekt och tolerans för uppfattningar som jag tror omfattas av övervägande delen av svenska folket. Enligt en i dagarna publicerad opinionsundersökning tror fortfarande, trots energiska försök från många håll att rasera denna tro, cirka 72 procent av svenskarna på Gud. Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservation som finns intagen i första lagutskottets utlåtande nr 36.

Herr talman! År 1956 skrev departementschefen i sin proposition att ett generellt förbud mot offentliga tillställningar kunde vara betingat av att enligt den allmänna meningen vissa tillställningar inte var förenliga med helgfriden. Varken i den utredning som då låg till grund för propositionen eller under remissbehandlingen hade ifrågasatts att slopa gällande förbud mot offentliga tillställningar på vissa helgdagar. I likhet med utredningen och remissinstanserna ansåg departementschefen att förbudet liksom dittills borde avse tillställningar på juldagen, långfredagen och påskdagen. Detta var som sagt år 1956. Nu, 13 år senare, förordar statsrådet Lundkvist efter en utredning inom departementet att förbudet mot att anordna offentliga tillställningar på juldagen, långfredagen och påskdagen skall helt upphivas fr.o.m. den 1 juli 1969. På drygt dussintalet år har det sålunda svängt i en högst väsentlig grad inte bara inom regeringen utan också hos remissinstanser och andra. Inte minst märklig är omsvängningen hos åtskilliga företrädare för de kristna och kyrkliga intressena. Av domkapitlen är det egentligen nu bara två som helt går in för ett bibehållande av nöjesförbudet. Några ställer sig tveksamma. Sveriges frikyrkoråd redovisade för bara ett år sedan den uppfattningen, att majoriteten av befolkningen fortfarande håller juldagen, långfredagen och påskdagen i sådan helgd, att man inte bara finner sig i förbudet utan också önskar att det bibehålles. Rådet menade att frågan borde behandlas i samband med den fortsatta utredningen om förhållandet mellan staten och svenska kyrkan. I år är frikyrkorådet färdigt med nöjesförbudet och har intet att invända mot dess borttagande. Vad är nu orsaken till denna omsvängning? Vi lever i ett pluralistiskt samhälle, säger man, där alla slag av livsåskådningar är företrädda. Det är riktigt. Men det var likadant för 13 år sedan, Vi hyllar religionsfrihetens princip, menar man, och den står i vägen för förbud. Men inte heller detta är någon nyhet. Det skall erkännas att den andliga nivån och likgiltigheten för högre värden ständigt sjunkit under det gångna decenniet. På olika vägar, främst genom massmedia, har en intensiv propaganda förts mot allt vad förbud och restriktioner heter. Vi skall ha ett öppet samhälle; normer hör en förgången tid till. Men på många andra områden i den mänskliga sammanlevnaden får vi finna oss i förbud och påbud och restriktioner. Ett samhälle utan normer är f.ö. dömt till undergång. I fråga om de tre nämnda helgdagarna säger departementschefen tydligt ifrån att ett upprätthållande av förbudet innefattar en tämligen obetydlig frihetsinskränkning. Det förhåller sig helt säkert, som Sveriges frikyrkoråd framhöll i fjol, så att majoriteten av vårt folk fortfarande håller dessa dagar i sådan helgd att man inte bara finner sig i förbudet utan också önskar att det bibehålles. Den stora majoriteten är inte direkt kristet eller kyrkligt engagerad, men ännu verkar det kristna arvet från fädernas dagar och tidigare generationer. Jag tror att Bygdegårdarnas ' riksförbund har rätt i sitt yttrande att allmänheten har vant sig vid att det skall vara »stilla dagar». En mycket stor del av folket skulle sannolikt betrakta det som olämpligt om det på dessa dagar skulle anordnas offentliga tillställningar som kunde vara störande för gudstjänstlivet. Riksförbundet uttrycker därför den förhoppningen att arrangörerna — om förbudet upphävs — vinnlägger sig om att förlägga tillställningarna till sådan tid och plats att tillställningarna inte verkar störande. Detta är önskvärt inte endast av religiösa skäl utan för att hänsyn bör tas till andras tro och uppfattning. — Så långt det tänkvärda yttrandet från Bygdegårdarnas riksförbund. I ett pluralistiskt samhälle måste tolerans och generositet vara vägledande för vårt handlande. Bör man då inte visa den generositeten mot en kristen opinion, även om denna — vilket inte alls är bevisat — skulle befinna sig i minoritet, i så måtto att tre av årets Vi har i motionen II: 1156 anfört ett uttalande i denna fråga av en känd teaterchef. Han yttrade: »Personligen anser jag att vi behöver dessa ”andningshål med tanke på den knappt tilltagna frihet vi har inom vårt speciella serviceyrke. I varje fall kan man utgå från att denna nya ordning knappast går att genomföra utan att man tar upp diskussion med berörda parter.» Men strider nu inte ett förbud mot religionsfrihetsprincipen? Nej, det menar jag att det inte gör. Jag tycker att domkapitlet i Strängnäs har definierat begreppet religionsfrihet riktigt. Enligt domkapitlet innebär religionsfrihet rätt för var och en att ha en egen religionsuppfattning men inte att hänsyn inte måste visas dem som har en annan tro. Och det är statens uppgift att se till att sådan hänsyn visas. Det är också riktigt vad FPU skriver, nämligen att det följer av religionsfriheten att de kristet engagerade måste ges möjlighet att ostörda utöva sin tro. Trosfrihet är väl inte ett av dagens moderna begrepp, men det torde vara riktigt som Lunds stifts domkapitel skriver: »Tanken att omge vissa kristna högtider med en särskild helgd har nära samband med den trosfrid som man i ett demokratiskt samhälle vill värna om.» Syftet skulle sålunda vara att garantera trosfriden för dem som av religiösa skäl håller högtiderna i helgd. Att anordna tillställningar av uppsluppen nöjeskaraktär på t.ex. långfredagen lär även utanför de kristet engagerades led uppfattas som stridande mot god smak. I och för sig behöver naturligtvis inte kristendomen något skydd av lagar. Kristi evangelium är av evig natur och här i sig stark sprängkraft. Där det får verka på den enskilde individen omskapar det och föres vidare till medmänniskorna, till grupper, samhällen och folk. Vårt land är förvisso inte något kristet land, men jag vill för min del inte medverka till att från det offentliga livet och samhället plocka bort allt som är signifikativt för kristendom och dess eviga värden. Herr talman! Mina slutsatser blir följande: 1. även om det är ovisst om en majoritet av befolkningen önskar behålla förbudet finns det åtskilliga motiv för detsamma. 2. Ett upprätthållande av förbudet innefattar en tämligen obetydlig frihetsinskränkning. 3. Man gör inte människorna någon tjänst om man bidrar till att göra varje helg till en fridag lik alla andra. Det kan innebära en utarmning av människors liv att driva en sådan nivellering för långt. 4. I ett pluralistiskt samhälle bör man ha råd att visa generositet mot kristna, även om dessa inte utgör någon majoritet. 53. Det nuvarande fredandet av de tre helgdagarna ifrågasätts icke av någon utbredd folkopinion liksom det ej heller uppfattas som något mot religionsfriheten stridande förtryck. 6. Om tillstånd till offentliga nöjestillställningar ändock skulle komma att ges, bör regeringen meddela sådana föreskrifter att dessa helgdagar fredas från att utnyttjas av kommersiell nöjesindustri. Jag ber att få yrka bifall till den vid första lagutskottets utlåtande nr 36 fogade reservationen.

Herr talman!

Det torde vara av ringa intresse för kammarens ledamöter vad jag personligen tror och tycker. Det är sakfrågan som vi skall diskutera.

Herr talman! Egna synpunkter och trosfränders synpunkter är en sak, det angrepp som herr Fridolfsson i Stockholm riktade mot den socialdemokratiska rörelsen och dess representanter i denna församling är en helt annan. Jag tillåter mig att fråga, om den partipolitiska stämpeln icke gör en berättigad att ha samma tro som herr Fridolfsson anser sig ha.

Herr talman! Det har i debatten sagts att jag har gjort ett angrepp på socialdemokratin. Vilket angrepp? Jag har nämnt att det i det aktuella ärendet har förekommit en motion som är - märkt. Fru Thunvall som är socialdemokrat har ju deklarerat sin tacksamhet för att hennes motion av 1968 har resulterat i en proposition som går i den riktning hon har önskat sig. är det ett angrepp? Jag är medveten om att jag aldrig kommer att accepteras i det socialdemokratiska lägret. Jag beklagar det. Resonemanget skulle naturligtvis vara trevligare men framför allt mera fruktbart om vi respekterade varandras åsikter. Rimligtvis kan jag inte utplåna mig själv. Jag tillhör moderata samlingspartiet, och min uppfattning framför jag från denna talarstol. även om jag debattekniskt har ändrat mig så att jag knappt känner igen mig själv, så kan tydligen inte de socialdemokratiska debattmotståndarna acceptera mig. Fru Thunvall frågade mig vad demokrati är. Det är bl.a. hänsynstagande, även till minoriteter. Fru Thunvall var litet bekymrad över att det, om den nuvarande ordningen skulle få fortsätta, skulle vara omöjligt att ha några nöjestillställningar på tre av årets 365 dagar. Nej, det är inte omöjligt. Både enskilt och i föreningar kan man »slå klackarna i taket» och ha en enligt fru Thunvalls uppfattning trevlig kväll. Dessutom kan det som bekant ges dispens för offentliga tillställningar. Som motionär — jag skall inte dra in de andra motionärerna utan bara tala för mig själv — och som reservant har jag menat att dessa dagar mister sin prägel om man ändrar på den nuvarande ordningen. Det är vad jag bl.a. sade i mitt första anförande. Jag hoppas att inte minst de socialdemokratiska ledamöterna läser protokollet och ser vilket lugnt och sansat anförande jag höll i början.

Herr talman! Det torde vara alldeles ostridigt att vi har en lång tradition, en lång hävd och en lång erfarenhet att falla tillbaka på, när vi vill uppehålla den speciella helgkaraktär som av ålder alltjämt tillkommer juldagen, långfredagen och påskdagen. Att vilja bibehålla denna speciella helgkaraktär genom en spärr emot en obegränsad frihet för den kommersiellt inriktade nöjesindustrin har, som jag ser det, inget med övergrepp mot oliktänkande eller olikkännande att göra, inte ens mot dem som fru Thunvall talade om, som ville ha ett mål mat på dessa dagar — det går alldeles utmärkt. Det finns inget förbud mot den sortens nöjen. Om det inte finns möjlighet till det, är det av andra orsaker. Det har heller ingenting att skaffa med inskränkningar i religionsfriheten. Jag vill liksom Sveriges frikyrkoråd gärna redovisa den uppfattningen — och det är enligt min mening en av kardinalpunkterna i övervägandena — att majoriteten medborgare fortfarande håller de tre helgdagarna i sådan helgd, att man för deras skull inte bara finner sig i förbudet utan också önskar att det bibehålls. Förbudet tjänar till att skydda helgfriden på de tre största kristna högtidsdagarna mot nöjesarrangemang som kan — jag säger kan vara störande. Det kommer alltså, så länge majoriteten av medborgarna inte kan bevisas kräva ett upphävande av förbudet, otvivelaktigt att av många uppfattas som stötande om offentliga tillställningar av den kommersiella nöjesindustrin tillåts på dessa dagar. Jag skulle vilja säga, att även om bara en minoritet anser, att offentliga tillställningar på vissa kyrkliga helgdagar stör högtidens helgd, skulle det finnås anledning att begränsa sådana nöjesarrangemang. Det kan nämligen sägas innebära ett icke mer än rimligt mått av förståelse och vidsyn hos majoriteten att avstå från aktiviteter som kan kränka eller stöta människor med en djup, personlig övertygelse om helgdens betydelse på ifrågavarande dagar. Givetvis, och jag är ganska angelägen att understryka detta, är det inte förenligt med kristen uppfattning att till det yttersta tvinga människor att inta en bestämd attityd till kyrkliga helgdagar eller att personligen hålla dem i helgd. Enligt min mening rör det sig inte heller om ett krav på att använda outrerat tvång utan mera om en önskan att skapa acceptabla garantier för att de som håller dagarna i helgd också får ha dem i sådan. Ett upphävande av förbudet kan innebära, vilket med rätta framhållits, att den yttre helgden, som kan vara en av förutsättningarna för den inre, liksom försvinner eller suddas ut. Vem vinner på det? Enligt min mening inte ens de som av principiella skäl är negativt inställda till ett kommersiellt nöjesförbud. För dem torde det också finnas åtskilliga andra möjligheter till nöjen. Jag vill gärna se så enkelt och okomplicerat som möjligt på problemet och tycker inte att det bör göras djupare och besvärligare än det är. Varför nödvändigtvis häva en tradition och en ordning som ingen avsevärd folkopinion synes vilja komma åt? Traditionen upplevs av många människor som mycket värdefull, och många, som i och för sig inte finner ett större värde i nu gällande ordning, tycker ändå att den kan få vara i fred med hänsyn till dem som upplever den som värdefull. De som aktivt och till varje pris vill förändra nuvarande ordning torde, som jag framhöll inledningsvis, vara jämförelsevis få. Dessutom vet man också, att det faktiskt finns mycket positivt i en spärr mot offentliga nöjesarrangemang under dessa dagar. Man vet inte och kan svårligen bedöma vilka negativa konsekvenser som kan följa med att nöjesindustrin ohämmat släpps in i helgfriden och helglugnet. Herr talman! När jag gör dessa överväganden och 'ställer alternativen mot varandra utan att göra detta till någon stor principiell fråga kan jag inte annat än yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Om man ser på den fråga vi här diskuterar ur religionsfrihetens aspekt tror jag man skall finna att religionsfriheten kommer mycket starkt in i bilden. Man skall ha klart för sig att religionsfriheten i likhet med alla andra friheter är både en frihet för någonting och en frihet att ta avstånd från någonting. Det är ett synsätt som kan ha sin betydelse. Jag undrar hur många i denna kammare som erinrar sig att socialstyrelsen för några år sedan, när Maranata var en ny rörelse här i landet, anmodade barnavårdsnämnderna i landet att alldeles särskilt hålla ögonen på barn till föräldrar som tillhörde Maranata. Detta anmäldes för JO, och efter dennes ingripande fick socialstyrelsen återkalla sitt påbud. Barn till föräldrar tillhörande viss religiöst samfund skall alltså inte betraktas på annat sätt än alla andra barn. Det fördes i denna kammare för bara någon vecka sedan en diskussion om Kathryn Kuhlmans helbrägdagörelsemöten. Också i detta sammanhang kom religionsfrihetsfrågan in i bilden. Vi kan ha olika åsikter om företeelser som dessa, men vi måste ha klart för oss att de skall tillåtas förekomma just med hänsyn - till religionsfriheten. Det är med denna frihet precis som med alla andra friheter, att man måste tillåta en del företeelser som man inte gillar därför att friheten i sig är av så stort värde. Det är det pris som man får betala för friheten. Herr talman! Religionsfriheten kan heller aldrig få bli beroende av vad majoriteten eller minoriteten tycker och tänker, Även om det är ytterst få människor som har en viss uppfattning, måste religionsfriheten gälla också för dessa. Det har under debatten talats om anledningen till att denna fråga ursprungligen väcktes. Det föreligger nu en proposition i ärendet, och förra året väcktes som bekant en motion i frågan. Jag vill erinra om att både Frikyrkliga ungdomsrådet och Broderskapsrörelsen 1967 antog var sitt religionsfrihetsprogram, där de frågor vi nu diskuterar togs upp. En av fjolårets motionärer, nämligen herr Hjorth, har sagt till mig att dessa program gjorde ett ganska starkt intryck på honom och i stor utsträckning låg bakom hans önskan att motionera i frågan. Det är alltså felaktigt att säga att denna fråga förts fram enbart från visst socialdemokratiskt håll. Den har drivits av i varje fall en organisation, som inte sätter någon partibeteckning efter sitt namn. Skall då inte religionen skyddas på något sätt? Vi har för vår del sagt att den inte skall skyddas mer än någonting annat. Men det är alldeles givet att vi måste värna om mötesfriheten, och när den hotas — och det gör den nu och då — är det någonting mycket farligt och någonting som man skall slå tillbaka. Mötesfriheten är helig, och den måste man slå vakt om. Jag förstår reservanterna och dem som delar deras uppfattning, även om jag själv inte gör det. Jag kan förstå att man känner detta som ett steg tillbaka -— man får gå ifrån skansarna. Det rör sig om tre av våra viktigaste kyrkliga helgdagar, av vilka långfredagen är den allra heligaste för kristna människor. Självfallet vill man inte att de värden som den representerar skall trampas under fötterna. Men jag tror ändå att det är felaktigt om man med lagen som skydd försöker vinna respekt för dessa värden. Kristendomen är ju ett fritt erbjudande, och allt som kan göra den till ett tvång på något sätt motverkar denna grundläggande princip. Kristendomen måste alltid framstå som ett fritt erbjudande. Till slut har vi i denna fråga att lita till vad som så mycket har talats om här — toleransen. Jag vill gärna säga mina ärade kammarledamöter på den borgerliga sidan, att jag lider ganska starkt när jag ser att människor gräver i sina trädgårdar när 1 maj-tåget går fram eller att man — vilket sporadiskt skett från något frikyrkligt håll — anordnar egna demonstrationståg 1 maj. Som socialdemokrat tar jag illa vid mig av sådana saker. Jag tror att den som vill tänka efter emellertid kommer fram till att det inte vore riktigt att söka förhindra detta. Vi måste visa tolerans åt olika håll, och vi hoppas också på denna tolerans gentemot den kristna livsåskådningen. Eftersom det inte finns tid till långa debatter så här i slutet av riksdagsperioden vill jag till slut, herr talman, säga att den kristna tron inte kan vara beroende av de förhållanden vi nu diskuterar. Den går mycket djupare. Från kristen sida vinner vi säkerligen inte någon människa genom att ett sådant här nöjesförbud kvarstår.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

Herr talman! Jag har stött utskottets majoritet i den här frågan och vill gärna säga ett par ord om det. Jag vill hålla med herr Svensson i Kungälv när han säger att det vi nu diskuterar inte är en trosfråga. Däremot vill jag inte hålla med honom om vad han sade om att gräva i trädgårdar 1 maj, men det skall jag tala med honom om en annan gång. Frågan om det aktuella nöjesförbudets vara eller icke vara är alltså inte någon trosfråga. Om mina kristna kamrater i kammaren inte blir alltför chockerade skulle jag vilja säga att det är en ömsesidig trivselfråga. Tron lever alldeles utmärkt, såsom tro, i länder där det sannerligen inte tas den minsta hänsyn till vad de kristna anser vara helgdagar eller inte. Jag hör till dem som går i kyrkan både på långfredagen, juldagen, påskdagen och andra dagar, och jag kan verkligen inte säga att min och övriga kyrkobesökares andakt på minsta sätt höjs av att veta att på grund av samhälleliga föreskrifter andra människor på kvällen samma dag kommer att ha tråkigare än de egentligen skulle vilja. Jag tycker tvärtom att vi som har glädjen av att gå i kyrkan, inte skall missunna de andra deras glädje. Meditation och stillhet, frid och stressöar är alldeles underbara saker, men inte kan de lagstiftas fram på detta vis för folk, som inte vill ha dem eller inte behöver dem. Och jag kan inte alls förstå, att den som söker meditation på dessa tre dagar eller på någon annan dag skulle hindras mer av att folk gick och såg även andra filmer på kvällen än exempelvis »Sound of music», som nu i vissa län visas på långfredagens afton. De som söker meditation har ju precis samma chans till frid vare sig nöjesförbudet upphävs eller ej. Det är ju inte fråga om att man skall ha tingeltangel eller tivoli på kyrkbacken under gudstjänsttid — vi skall inte mana fram den sortens visioner. Detta med helgfriden — den yttre, av polisen framtvingade helgfriden — är ju en rest av att vi under några århundraden haft en kristen enhetskultur i detta land, som har framtvingats med alla för samhället till buds stående maktmedel. Nu har lyckligtvis alla fått en annan känsla för hur tron skall uttryckas med yttre medel. Att, som någon talare sade, kyrkliga instanser har ändrat sig i det här avseendet på de senaste tretton åren, är verkligen ingenting att förvåna eller beklaga sig över. Det har hänt många och glädjande saker i kyrkans och samfundens uppfattning, deras inställning till samhället och den s.k. världen på de senaste tretton åren. Då är detta förslag ett litet och relativt oviktigt men dock symtom på att vi inte vill använda maktspråk i det här lilla löjliga obetydliga avseendet. Personligen tycker jag inte att denna fråga är så viktig, att jag någonsin skulle ha tagit upp den på egen hand, men nu när den har ställts måste jag svara att man inte skall fira sin egen gudstjänst genom att av andra kräva ett visst uppträdande, som dessa inte frivilligt vill visa. Med denna motivering, herr talman, ansluter jag mig till utskottsmajoriteten.

Herr talman! Jag skall inte bli mångordig nu heller och inte göra någon utredning om denna proposition, som utskottet i stort sett varit enigt om att acceptera. Det finns bara en reservation, som några av utskottets ledamöter står bakom och som gäller en speciell detalj. Allmänna arvsfonden delar ut pengar till verksamhet bland barn och ungdom, och det har nu varit fråga om att se över bestämmelserna och undersöka om man kunde ge pengar till nya ändamål, behålla de gamla eller eventuellt göra inskränkningar. Det har varit förslag om olika nya ändamål, av vilka ett har vunnit departementschefens och utskottets gillande, nämligen att pengar skall ges även till politiska ungdomsorganisationer. Mot detta har betänkligheter rests, och det är dem reservanterna ansluter sig till. Lagrådet var mycket kritiskt mot detta och anförde att man kan befara att de som skulle kunna tänkas lämna pengar till allmänna arvsfonden skulle dra sig för det, om de visste att pengarna gick till politiska ungdomsorganisationer, ty deras verksamhet är kontroversiell och man kanske inte gil lar deras politik. Remissinstanserna hade ingenting att erinra mot detta, men i propositionen står förslaget fortfarande kvar. Vi reservanter, som ansluter oss till en folkpartimotion, II: 1192, tror att den som vill lämna sina pengar till allmänna arvsfonden i stället för till någon arvsberättigad kan uppleva den ordningen att bidrag från fonden skall kunna lämnas till politiska ungdomsorganisationer såsom någonting mera kontroversiellt än om bidrag lämnas till andra ändamål. Vi vill avråda från en sådan ordning. Med hänvisning dels till lagrådets bestämda avstyrkande, dels till motionen 11: 1192 yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 2 vid första lagutskottets utlåtande nr 37.

Herr talman! Jag hoppas att fru Sigurdsen har observerat att vad vi främst har velat påpeka är vad bestämmelserna i arvsfonden innebär, Det är således på vår sida icke fråga om någon vilja att yrka avslag på att medel från arvsfonden skulle kunna anvisas till barnstugeverksamheten. Vi har endast tagit upp den nuvarande tolkningen av dessa bestämmelser och anfört synpunkter på dessa för att sedan anknyta till den framtida utvecklingen.

Herr talman! Med anledning av propositionen om beredande av sluten psykiatrisk vård har jag väckt. en motion i denna kammare, där jag har begärt en ändring i den av Kungl. Maj:t föreslagna lagtexten. I den i propositionen föreslagna lagtexten sägs att den som »till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt eller till följd av beroende av narkotiska medel uppenbarligen är ur stånd att rätt bedöma sitt behov av vård» kan beredas sådan sluten psykiatrisk vård. Jag har i min motion begärt att man skall ändra den formuleringen så, att det i stället för »beroende av narkotiska medel» skall stå »beroende av narkotiska och andra beroendeskapande medel utom alkohol». | Mitt förslag i detta avseende :ansluter rätt nära till det förslag som socialstyrelsen har framlagt i frågan. Min avsikt med den föreslagna formuleringen är att missbruk av sådana beroendeskapande medel som inte räknas som narkotika utan någon som helst tvekan skall falla under lagen. Man bör alltså kunna utläsa det direkt ur lagen utan att behöva gå till några särskilda töolkningsföreskrifter. Utskottet hänvisar till döjlatternenta chefens uttalande »att med narkotiska medel bör i sammanhanget förstås alla medel utom alkohol som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet har förmåga att framkalla beroende hos människan». Men som jag framhållit i' min motion finns det olika slags beroendeframkallande medel som enligt praxis inte räknas till narkotiska medel. Det är för att komma åt det problemet genom en klar lagtextformulering som jag har lagt fram mitt förslag. Utskottet anser att genom vad departementschefen uttalat »har man enligt utskottets mening sörjt för en tillfredsställande avgränsning av begreppet narkotiska medel». Jag tycker inte det är tillfredsställande att avstyrka ett förslag som innebär en klarare begreppsbestämning i lagtexten, när vi nu ändå skall göra en ändring.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

Herr talman! Förevarande förslag till lagändring innebär självfallet ett fram steg i arbetet på att få till stånd en ordnad narkomanvård, men jag kan för min del inte anse att det här är fråga om en slutlig lösning. Jag förutsätter, herr talman, att hela frågan om narkomanvården skall tas upp till en mera principiell prövning sedan narkomanvårdskommitténs tredje betänkande publicerats och remissbehandlats, då som jag hoppas ett mera definitivt förslag kommer att framläggas beträffande organisationen av narkomanvården i vårt land. Jag vill som motiv för mina förbehåll hänvisa till att t.ex. Svenska läkaresällskapet i sitt yttrande över socialstyrelsens förslag till ändring av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård faktiskt helt avstyrker detta förslag. Herr talman! Jag har i dag inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.

talman! Statsutskottet har avgivit ett enhälligt utlåtande om åtgärder mot narkotikamissbruket. Utskottet konstaterar att det råder enighet om att narkotikamissbruket måste bekämpas med kraft och med hjälp av omedelbara, effektiva och samordnade åtgärder från samhällets sida. Enighet råder också om att fortsatta ansträngningar är nödvändiga för att skapa ökade och förbättrade resurser för vård och behandling av narkotikamissbrukare. Det finns många som menar att det, i synnerhet i det skede av riksdagsarbetet vi nu befinner oss i, kan vara obehövligt att i ett anförande i kammaren beröra detta utlåtande. Men det finns också många som skulle bli förvånade om riksdagen behandlade en av detta års viktigaste samhällsfrågor utan att ett enda ord yttrades i kammaren och endast godkände ett ganska kort och allmänt hållet utskottsutlåtande. Med all respekt för tidsplanen — jag skall bli kortfattad — vill jag säga några ord och särskilt understryka ett par avsnitt i utlåtandet som jag finner väsentliga och som har utgjort en förutsättning för att jag och mina partikamrater i utskottet har kunnat medverka till detta utlåtande. Utlåtandet utgår från några motioner väckta vid vårriksdagens början. En del av de spörsmål som berörs i motionerna har sedan dess behandlats i riksdagen, då vi tidigare i år beslutat rörande narkotikalagstiftningen m.m. Några anslagsfrågor tas inte heller upp i detta utlåtande, utan det är mera en översikt över de allmänna riktlinjerna för samhällets insatser. Då det gäller vård och behandling av narkotikamissbrukare beslutade förra årets riksdag att vården skulle organi seras som en vårdkedja omfattande uppsökande verksamhet, öppen vård, sluten vård och eftervård. Jag tror att detta är en: riktig uppläggning och att vi har funnit en god form för vårdorganisationen.

Herr talman! Den narkotikaepidemi som drabbat vårt land kan inte betraktas som en tillfällig företeelse som går över av sig själv. Knarkandet har fått en starkt grepp om en oroande stor del av vår ungdom, även om vi glädjande nog kunnat konstatera en nedgång i missbruket av narkotika under den senaste tiden. | När narkotikamissbruket tenderade att utveckla sig nära nog till en katastrof tedde det sig ganska naturligt att det från flera håll restes krav på snabba och effektiva motåtgärder. Myndigheterna visade alltför länge en för stor passivitet. Först den 27 december 1968 samlade sig regeringen till ett allvarligt rådslag för att skärpa kampen mot farsoten. En samarbetskommitté tillsattes, och olika konferenser anordnades. Konferenser med olika ungdomsgrupper förtjänar att särskilt omnämnas i detta sammanhang. Det var ett gott initiativ, även om det framstått som ännu bättre om det skett betydligt tidigare. Jag vill konstatera, herr talman, att det alltså har skett en hel del i denna fråga den senaste tiden.

Om man: över huvud taget skall komma till rätta med :det illegala narkotikabruket, måste åtgärder vidtagas på det internationella planet. FN:s narkotikakommissions: resolutio ner bör därför ses som ett led i den internationella kampen mot narkotika. Det är självklart att det fordras många åtgärder i förebyggande syfte för att hejda narkotikamissbrukets vidare framfart. En av de viktigaste åtgärderna — det har jag framhållit vid tidigare debatter i denna kammare — är att ge upplysning om narkotikans skadeverkningar. Med tanke på de skador som ett omfattande narkotikamissbruk får för samhället i dess helhet och med hänsyn tagen till de omfattande kostnader en sådan utveckling kan medföra för samhället är kostnaderna för en förebyggande upplysningskampanj väl använda pengar. Jag vill då konstatera att den upplysningskampanj, som har bedrivits och bedrives av radio och TV är en kampanj, som just syftar till att söka informera om narkotikan och dess skadeverkningar på ett objektivt sätt. Jag vill även erinra om den informationskampanj som bedrives inom skolorna. Ingen kan väl ha undgått att komma i kontakt med den upplysningsverksamhet som jag här har nämnt om, inte minst den upplysningsverksamhet som har bedrivits via vår massmedia. En riksomfattande aktion för bekämpning av narkotikabrottsligheten har satts i gång och mycket snabbt givit ett påtagligt resultat. Tillgången till narkotika på den illegala marknaden uppges ha sjunkit högst avsevärt. Det är dock angeläget att se till att aktionen inte blir kortvarig utan ger ett bestående resultat. Det ter sig därför inte egendomligt att ett enigt statsutskott med anledning av bl.a. en partimotion från centerpartiet på de flesta punkter kan hänvisa till åtgärder som redan har vidtagits av olika myndigheter och institutioner. Jag vill dock i likhet med herr Mundebo beklaga utskottets ställningstagande på en punkt, nämligen när det gäller vårt även tidigare framförda krav på en parlamentarisk utredning i narkotikafrågan. Även om det råder enighet i riksdagen om de flesta åtgärder som vidtagits i narkotikafrågan torde en parlamentarisk utredning vara av mycket stort värde. Jag skall emellertid inte framställa något särskilt yrkande på denna punkt. Jag vill, herr talman, än en gång understryka vad som sägs i våra motioner och även har framhållits av mig och andra centerpartister från denna talarstol och annorstädes, nämligen att narkotikamissbruket i sig självt är ett svårt problem men också ett symtom på brister i vårt samhälle.